Herr talman! Katarina Brännström har frågat mig hur jag och regeringen ser på äldres insatser på svensk arbetsmarknad. Ser man behovet och i så fall hur ska jag och regeringen få äldre att fortsätta att arbeta om man försämrar villkoren?Ansvaret inom regeringen är så fördelat att det är jag som besvarar dessa båda interpellationer om ett längre arbetsliv. De demografiska utmaningarna kräver högre arbetskraftsdeltagande under åren som kommer. Att fler kommer in och stannar kvar längre på arbetsmarknaden är oerhört viktigt, både ur ett individperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Arbete är förutsättningen för såväl individens som samhällets ekonomi och välstånd. Väl belagda studier visar att individer som har ett arbete har betydligt bättre hälsa än personer utan arbete. Äldre i arbetslivet är en viktig resurs som bör tas till vara. För att åstadkomma detta behöver arbetstagare i alla åldrar vara rustade för att kunna byta jobb eller ändra inriktning inom befintligt yrke genom utbildningsinsatser och livslångt lärande. Men det handlar även om attityder och arbetsplatskultur.Då jag träffar äldre arbetstagare får jag ofta höra att de känner en dold diskriminering genom att det till exempel förväntas att man ska träda åt sidan och ge plats åt yngre kolleger, att man inte får delta på samma utbildningar som yngre eller att arbetsgivaren inte tar till vara den kompetens man besitter. Arbetsmiljö är därför ett fokusområde för regeringen. Nu tar regeringen fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Som en del i strategiarbetet anordnar regeringen under våren ett antal kunskapsseminarier för att fånga upp olika utmaningar och möjligheter i arbetsmiljöarbetet. Ett seminarium behandlar behovet av ett förlängt och hållbart arbetsliv, med fokus både på unga och äldre och de behov man har i olika delar av karriären. Ett annat behandlar psykosocial arbetsmiljö. Inom ramen för Pensionsgruppens arbete pågår dessutom sedan några år en bred översyn av pensionssystemet. Den långsiktigt stora frågan är här den om ett längre arbetsliv - för att trygga tillräckliga pensioner, pensionssystemets finanser och välfärden. Det arbetet kommer att fortgå under lång tid med det övergripande syftet att uppnå fler arbetade timmar under livet.

Herr talman! Jag vill tacka ministern för svaret som tyvärr inte säger mig så mycket i alla fall, och jag vet inte om någon annan upplever det annorlunda.Sanningen är att sedan 2006 är det 100 000 fler äldre än 65 år som arbetar. Totalt beräknar man att det är ungefär en kvarts miljon i dag. Och många nya företag har tillkommit. Det visar att den politik vi förde fungerade.Sanningen är också att dagens 65-åringar är både friskare och piggare än vad man var bara för 10-20 år sedan, även om det naturligtvis finns personer som blir utslitna tidigare. Sedan finns det de som med glädje jobbar långt efter att de blivit 70 år - personer med lång och gedigen erfarenhet som kan dela med sig av sin kunskap till yngre.Det bidrar naturligtvis till både högre tillväxt och den gemensamma välfärden. Det är bra att ministern och vi har en samsyn där. Men jag blir lite förvånad, för trots detta vill regeringen att de som anställer personer ska betala en särskild löneskatt. Denna straffskatt riskerar att göra att det blir färre jobb och färre äldre som arbetar, och det kan till och med bli lägre löner.

Att göra det dyrare att anställa kan ju aldrig ge fler jobb. För mig är det en helt omöjlig ekvation.Ministern nämnde faktorer som arbetsmiljö, kultur och annat på arbetsplatser. Det tror jag är jätteviktigt att jobba med, och det är frågor som ligger mig varmt om hjärtat. Men vad politiken kan göra är att stimulera fler till att arbeta, precis som vi gjorde och därmed fick 100 000 fler att gå till jobbet trots att de uppnått pensionsåldern. Jag menar att regeringen är inne på fel väg.Som ministern nämner i sitt interpellationssvar står vi inför demografiska utmaningar. Hur gör vi för att få människor att arbeta längre? Vad tänker regeringen lägga fram för förslag? Vad kommer det att finnas för morötter? Blir det piska, eller vad kommer det att bli? Jag har svårt att se att det skulle bli något positivt av att straffa och göra det dyrare att anställa den grupp som vi talar om nu.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerJag ställde denna interpellation till framtids och strategiminister Kristina Persson. Orsaken till att jag gjorde det är att hon har ett uppdrag i regeringen som handlar om att se de långsiktiga perspektiven och hur regeringen ska hantera framtida utmaningar. Herr talman! Jag vill bara ge en kommentar till detta. Stefan Löfven valde att inte ha en integrationsminister i sin regering, och det valet kan man naturligtvis göra. Trots att integrationen fungerar väldigt dåligt säger Stefan Löfven att det nog ändå är viktigare att frågan genomsyrar hela regeringen. Stefan Löfven valde också att inte ha en migrationsminister utan i stället en justitieminister som ska sköta migrationsfrågorna med vänster hand. Däremot har vi en framtidsminister som själv uppenbarligen tycker att uppgiften är att diskutera framtida utmaningar, men det statsrådet har inte gått att få till kammaren, så jag kommer att återkomma.Nu till själva frågan som är väldigt viktig. Jag är glad att arbetsmarknadsministern och därmed regeringen enligt svaret tycker att det är viktigt att fler jobbar längre, att vi har fler arbetade timmar i ekonomin. Jag delar också mycket av det som arbetsmarknadsministern säger i sitt svar.Här har den tidigare regeringen gjort en del. Till exempel har vi, som vi var inne på tidigare, sänkt kostnaden för att anställa äldre. Det finns ett extra incitament att jobba efter 65. Man betalar lite lägre skatt. Och vi införde förbud mot åldersdiskriminering. Men mycket, mycket finns kvar att göra. Därför tycker jag att det är glädjande att vi först och främst har en regering som ser det här behovet.Sedan kommer vi till förslagen som jag tror att vi måste börja diskutera. Vi ser att vi behöver fortsätta underlätta för människor att vara kvar i arbetskraften. Det handlar såklart om arbetsmiljön, som är en otroligt viktig fråga. Den lämnar jag därhän nu, för där har vi en samsyn. Det handlar till exempel också om att låta människor kvarstå i anställning längre. Det är en fråga som jag undrar hur arbetsmarknadsministern ser på. Från Alliansens sida har vi föreslagit att man ska få kvarstå i anställning ända till 69 år. Vi moderater tycker också att studiestödsåldern ska höjas ytterligare, det vill säga att man ska kunna byta bana mitt i livet och helt enkelt kunna studera vidare senare i livet för att kunna hålla längre och göra andra saker. Vi behöver helt enkelt öka rörligheten och möjligheten till omställning för att människor ska kunna vara kvar på arbetsmarknaden längre.När det gäller både studiestöd och lagstiftning tror jag att det finns saker kvar att göra. Självklart är det inte bara politiken som styr hur länge man jobbar. Det finns många andra delar. Men politiken måste kunna möjliggöra att människor stannar kvar längre. Om vi inte gör det har vi mycket svårt att klara de demografiska utmaningar vi ser. Ungdomar kommer sent in på arbetsmarknaden i dag. Här måste vi göra någonting. Vi måste också se till att man kan stanna kvar längre. Annars kommer ekvationen aldrig att gå ihop.Därför är min fråga nu till arbetsmarknadsministern: Hur ser ministern på möjligheterna att höja stödet till CSN ytterligare, att ha åldersgräns till CSN och att förändra LAS, så att man kan vara kvar i anställning längre?
Herr talman! Låt mig först säga att det här är en väldigt viktig fråga som jag tycker att det är bra att interpellanterna lyfter fram. Det är inte så att det finns en lösning som ska få fler att kunna och vilja arbeta längre, utan det kommer att krävas insatser inom många olika områden, och det kommer att se olika ut i olika branscher och för olika individer. Det här är en viktig framtidsfråga, både för individen och för samhället.Katarina Brännström har frågat specifikt om skattesystemet. Eftersom personer över 65 år i princip inte har rätt att få några förmåner från socialförsäkringssystemet är det självklart inte heller rimligt att arbetsgivaren ska betala socialförsäkringsavgift för de förmåner som man inte får ut, menar regeringen. Däremot finns det många skäl för att man ska ha en likformighet i skattesystemet, och det är detta vi återställer. Det blir precis som det som infördes när man gjorde den stora skattereformen 1991.Ett av de viktigaste skälen till att man slutar arbeta vid eller före pensionering är den egna hälsan eller en funktionsnedsättning. Det finns väldigt lite som tyder på att man skulle sakna ekonomiska incitament att fortsätta arbeta. Det finns ekonomiska incitament, eftersom man har betalat väsentligt lägre skatt vid arbete över 65 års ålder. Jag har svårt att se att det skulle finnas väldigt mycket mer att få ut av den typen av stimulanser.Däremot är det mycket som tyder på att det finns en hel del att göra när det gäller ohälsan. Vi har under den senaste fyraårsperioden haft en utveckling där den arbetsrelaterade ohälsan stadigt ökat, liksom annan ohälsa. Sjukskrivningstalen ökar ganska dramatiskt, och det är i allt större utsträckning yngre människor som sjukskrivs i dag. Det här är en alarmerande utveckling som man måste ta på största allvar.Inom mitt ansvarsområde ligger framför allt den ohälsa som är relaterad till arbetet. Jag delar tyvärr inte Elisabeth Svantessons uppfattning att vi har samma syn på arbetsmiljöns betydelse, i alla fall inte när det kommer till praktiken; den gamla regeringen skar ned kraftigt på resurserna till Arbetsmiljöverkets inspektioner samt till forskning om arbetsrelaterad ohälsa och arbetslivsforskning. Den här regeringen kommer att göra ändringar och satsningar i arbetsmiljöarbetet.Men jag tycker att Elisabeth Svantesson tar upp flera viktiga frågor som verkligen är värda att diskutera, till exempel möjligheten att ändra i LAS från 67 år, som det är i dag, till 69 år. Det tycker jag är ett intressant förslag som verkligen är värt att övervägas. Det är också därför som den frågan i dag ligger hos Pensionsgruppen, där alla partier som värnar om pensionsuppgörelsen ingår. Jag hoppas att man kommer att behandla frågorna på ett konstruktivt sätt där. Jag vill inte föregripa detta, men det är absolut värt att diskutera.Detsamma gäller förslag om förändringar i studiestödssystemet. Jag är inte beredd att ta ställning för en sådan förändring, men jag ser naturligtvis att det finns starka skäl att titta på den typen av förändringar. När det handlar om hur fler ska kunna arbeta längre måste man titta på område för område. Det finns säkert en lång rad olika områden som är viktiga att förändra. De frågor som just nu står i fokus för regeringen gäller investeringar i arbetsmiljön, eftersom vi ser att utvecklingen där går käpprätt åt fel håll.
Herr talman! Det här med 65-årsåldern och hur vi ser på människor som blivit äldre är ganska intressant. Jag tror att Sverige är ett av de länder där man faktiskt åldersdiskriminerar. Vi ser negativt på människor som kommit upp i åldrarna. Jag har själv fyllt 65 år i år, och jag känner mig egentligen inte ett dugg annorlunda än jag gjorde för fem år sedan. Jag står här och debatterar - på min födelsedag till och med - äldres möjligheter att få arbete efter 65 år. Det är faktiskt så att vi är friskare och piggare, och vi behövs. Det finns ett stort behov av framför allt välutbildade människor. Det finns branscher som redan nu skriker efter ingenjörer, sjuksköterskor, läkare, tandläkare, lärare och många fler yrken.Ministern säger att hon inte tror att det ekonomiska har så stor betydelse. Jag tror precis tvärtom. Folk jobbar inte bara för att de älskar sitt jobb eller trivs där; även det faktum att det lönar sig att jobba stimulerar människor att göra det. Särskilt kvinnor i vår generation som har varit hemma när barnen varit små och så vidare och inte har en så fet pension ser arbetet som ett gott tillskott. Frågan är hur vi stimulerar fler att arbeta när vi vet att den faktiska pensionsåldern är en bra bit under 65 år. Jag vet inte exakt vad den ligger på i dag, men vi vet att den i alla fall är flera år lägre.Sverige har ett högt deltagande när det gäller äldre arbetskraft, och det tycker jag att vi ska vara rädda om. Därför blir jag orolig när ministern talar om likformighet i skattesystemet. Tidigare socialdemokratiska regeringar har väl inte varit så mycket för likformighet i skattesystemet, så jag vet inte riktigt hur man menar. Men jag tror att det har betydelse att det har lönat sig så mycket bättre att fortsätta att arbeta, om inte annat så på deltid. Det har tjänat hela Sverige väl. Det tjänar välfärden väl. Det tjänar tillväxten. På många områden kan vi säga detta.Jag kan hålla med om att det säkert finns mycket vi tillsammans borde titta på. Det här börjar bli ett problem. Friska människor, som har varit viktiga personer i sina yrken och har kunskaper som efterfrågas, går hem och sätter sig och mår dåligt av att inte arbeta. Men om man känner att man inte är välkommen på jobbet? Om man känner "nu förväntar de sig att jag ska sluta" är det klart att det inte stimulerar.Jag håller med Ylva Johansson om att det finns många utmaningar kvar på många områden. Det kan gälla ekonomi, arbetsmiljö och kultur men också att vi lär oss uppskatta äldre i alla sammanhang, inte bara på jobbet. Sverige har inte råd att låta friska, pigga människor vara utan arbete, oavsett ålder, antingen man är ung eller gammal. Utmaningen är att få allt fler i arbete och att få allt fler att arbeta allt längre. Där ska det bli väldigt spännande att se vad regeringen kommer att göra.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerHerr talman! Jag tackar för en bra debatt. Jag är glad över att vi har en samsyn om att vi kommer att behöva underlätta för fler att arbeta och att arbeta allt längre. Jag delar arbetsmarknadsministerns syn att det inte finns några quickfix. Det är inte bara en sak som gör att detta skulle kunna bli verklighet. Människor har också olika förutsättningar, och politiken måste riktas in på flera olika delar för att möjliggöra för fler att jobba kvar längre.Vi har olika syn på resurser till Arbetsmiljöverket, men efter 2009 ökade resurserna, och vi gjorde alldeles specifika satsningar på arbetsmiljön, till exempel för kvinnor. Jag tror att det är viktigt att rikta in satsningarna där man tror att behoven är som störst. Vi vet att det har kommit ut mycket gott av de projekt som Arbetsmiljöverket haft specifikt inriktat på arbetsmiljön för kvinnor i offentlig sektor. De har möjliggjort att man kunnat jobba kvar inom hemtjänsten i Dorotea eller Huddinge. Arbetsgivarna har ett mycket stort ansvar för att se till att arbetsmiljön är sådan att man orkar vara kvar i alla fall till 65. Jag delar helt den synen, även om vi har olika syn på resurser till Arbetsmiljöverket.Det är ändå märkligt att regeringen aldrig vill erkänna att kostnader för att anställa människor också spelar en roll. Det är som att man inte ser att det spelar en roll att sänka priset på arbete och vad det kostar. Om det inte spelade en roll vad det kostar att ha människor anställda kan man undra varför de rödgröna vill kompensera till exempel kommunerna för den höjda arbetsgivaravgiften för unga. Det spelar faktiskt en roll. Möter man företag som inte har så många anställda vet man att kostnaderna spelar en roll. Även kostnaderna att ha en äldre person anställd spelar en roll.Det mest anmärkningsvärda i regeringens förslag är att detta inte var något man talade om i valet. I valet talade man om massor av olika saker som man nu gör löftesbrott i. Man lyfte under valrörelsen upp flera löften som man nu backar från. Men saker som man inte talade ett dugg om vill man genomföra, till exempel att höja kostnaderna att ha alla äldre anställda.Jag ville debattera den här frågan med framtidsministern eftersom framtidsministern i Dagens Nyheter den 25 februari gjorde en intervju om bland annat detta. Hon fick där frågan om vad som krävs för att fler nya jobb ska skapas och vilka ekonomiska åtgärder som måste till för att det ska bli lättare att anställa. Framtidsministern svarade då: Det handlar bland annat om skatter. Beskattningen av arbete är ganska hög i dag, och då behöver man titta mer på hur skattesystemet är utformat.När det handlade specifikt om sänkta arbetsgivaravgifter sa framtidsminister Kristina Persson: Ja, det skulle till exempel kunna handla om arbetsgivaravgifter. Men vad man behöver är en stor översyn av skattesystemet. Nu är inte statsrådet Kristina Persson här för att svara på min fråga. Det är uppenbarligen så att regeringen kanske inte har en samsyn om detta.Jag inser att det inte finns en quickfix. Man måste göra många saker för att underlätta för äldre att stanna kvar på arbetsmarknaden längre. Men är det verkligen så, arbetsmarknadsministern, att kostnaderna för att ha unga anställda eller kostnaderna för att ha äldre mer erfarna anställda inte spelar någon som helst roll? Om de kostnaderna ökar, påverkar inte det sysselsättningen i någon som helst utsträckning, arbetsmarknadsministern?
STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Svar på interpellationerDet är naturligtvis så att vi arbetar för att det lönar sig. Det är ett viktigt skäl till att människor arbetar. Det lönar sig redan att arbeta. Det lönar sig särskilt bra för den som är över 65 år. Det skiljer ungefär 30 000 kronor för den som är över 65 år mot den som är under 65 år i beskattning. Det lönar sig redan väldigt bra för den som är 65 år att fortsätta att arbeta. Jag tror inte att det finns särskilt mycket mer att hämta på att gå längre i den riktningen.Däremot tror jag att det finns väsentliga insatser att göra, och de är inte enkla, i den fråga som Katarina Brännström tar upp om den dolda åldersdiskrimineringen. Det handlar om attityder. Även om Sverige ligger tredje bäst till när det gäller sysselsättningsgrad i gruppen 55-64 år inom OECD är jag övertygad om att vi har betydande problem med smygande åldersdiskriminering av det slag som inte är alldeles enkelt att komma åt med en diskrimineringslagstiftning.Det handlar om attityder som påverkar människor och möjligheterna att ta nya steg i livet. Där tror jag att debatter av det slag som vi har nu påverkar och att vi som offentliga personer och politiker har ett viktigt uppdrag att delta i den debatten för att påverka de attityderna. Jag är säker på Elisabeth Svantesson och Katarina Brännström delar den uppfattningen och är beredda att medverka i det, och jag vet att ni gör det.Låt mig svara på frågan om beskattningen och kostnaderna för arbete. Det är ganska väl belagt vad gäller generella skattesänkningar på arbete, till exempel genom generellt sänkt arbetsgivaravgift för ungdomar. De är ganska väl utforskade, och man vet att de ger en väldigt liten effekt. Dock tror jag inte att man kan säga att effekten är noll. Det tror jag ingen hävdar. Men det är en liten effekt i förhållande till kostnaden. Man får väldigt lite pang för pengarna.Jag och regeringen är rädda om våra gemensamma resurser. Har man oändligt med resurser eller inte ser behov av stora investeringar när det gäller jobben, skolan, utbildningen, välfärden, rättvisan och klimatomställningen kan man unna sig stora skattesänkningar. Men är man rädd om resurserna, har begränsade resurser och ser de stora behoven gör pengarna mer nytta på annat håll. Det gäller särskilt om det är arbetslösheten man vill bekämpa och man vill förbättra möjligheten att skapa nya jobb. Då ger det väsentligt större effekt att använda resurserna på ett annat sätt, och det är vad regeringen gör.Herr talman! Jag vill också ta upp frågan om arbetsmiljöarbetet, som är en viktig fråga för regeringen. Regeringen arbetar nu med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi, och vi gör det i nära samarbete med parterna. Vi har valt att lyfta fram tre områden för särskilda kunskapsseminarier om detta. Ett av de kunskapsseminarierna kommer att vara på måndag. Det handlar om just om ett längre arbetsliv. Vi fokuserar på både yngres inträde i arbetslivet och äldres möjlighet att vara kvar i arbetslivet. Vi behöver kanske förlänga i båda delarna, möjligheten för unga att komma in snabbare och för äldre att vara kvar längre.Det är ett kunskapsseminarium som kommer att ligga till grund för den arbetsmiljöstrategi som regeringen kommer att ta fram. Där har vi också möjlighet att komma med fler konkreta förslag på hur vi kan förbättra arbetsmiljön så att fler kan och förmår att jobba längre.
Herr talman! Det finns självklart många uppfattningar som vi delar, Ylva Johansson och jag, Alliansen och regeringen, men det kan vi lämna därhän. Det vi inte har samma uppfattningar om gäller hur man stimulerar till fler jobb.Vi drev en politik där vi hade en medveten jobbpolitik för att man skulle få flera att jobba i bägge ändar, både de unga och de gamla. Ni gör precis tvärtom när ni gör det dyrare att anställa ungdomar och dyrare att anställda den som är över 65 år. Det är inte de enda försämringarna. Att försämra RUT och ROT kommer också att slå mot till exempel många unga och äldre erfarna som jobbar med detta. Det är svårt att se hur det skapar nya jobb eller får fler människor i jobb att göra det enklare och mer lönsamt att inte jobba. Det är här vi skiljer oss åt.Ministern säger att det ekonomiska har en liten effekt, till exempel med lägre arbetsgivaravgifter för unga. Jag tror inte att vi har sett det svaret ännu. Det kommer säkert nu när regeringen har ändrat och vi får se ett resultat av regeringens politik. Fortfarande är det Alliansens budget som gäller. Det är vår politik som styr Sverige. Varken svenska folket eller någon annan har sett ett resultat av den rödgröna regeringens förslag och politik, men det kommer. Det blir dyrare att anställda. Det blir dyrare att driva företag. Det blir enklare och lönsammare att inte arbeta.Det är jättesvårt att se att det är någon jobbstimulans i de förslagen. I övrigt väntar vi med spänning på vad som ska komma med regeringens politik.
Herr talman! Det är bra att vi har fått diskutera de här frågorna i Sveriges riksdag i dag. Det är bra av flera skäl. Många individer vill kunna vara kvar längre på jobbet. Det behöver vi möjliggöra på olika sätt. Många erfarna människor som är 55-60 år och är arbetslösa känner att man ser på deras kompetens på ett väldigt märkligt sätt. Det finns ett slags åldersdiskriminering som vi alla behöver ta på allvar. Därför är det viktigt.Jag vill använda min sista minut av talartiden till att tala om vad Moderaterna vill. Vi moderater vill att vi ska behålla kostnaden att ha äldre anställda efter 65 års ålder. Vi moderater vill att det ska vara en lite lägre skattesats redan när man har fyllt 64 år och inte bara från 65 år. Vi moderater vill höja åldersgränsen för att få CSN-stöd till 60. Man ska kunna byta bana mitt i livet, helt enkelt för att möjliggöra en omställning på arbetsmarknaden och för att det ska vara möjligt att stanna kvar. Vi vill också att man ska kunna kvarstå i anställning ända till 69 år, vilket inte är möjligt i dag.Det är några saker som vi vill göra. Och nu väntar vi med stor spänning på vad regeringen ska göra för att människor som vill och kan vara kvar längre också ska få möjlighet att vara det.
Herr talman! Jag är medveten om att Katarina Brännström inte har någon replik kvar, men jag måste ändå reagera på det som Katarina Brännström föraktfullt kallar att göra det lönsamt att inte arbeta. Jag undrar vilken värld Katarina Brännström lever i. Den är ljusår från de arbetslösas verklighet. Det är inte lönsamt att vara arbetslös. Det är förfärligt att vara arbetslös.Under de senaste åren, med den gamla regeringen, har det skapats en situation där den som blir arbetslös också blir fattig. Det ska den här regeringen ändra på. Det handlar om en anständig rättvisepolitik. En olycka ska kunna komma ensam. Att förlora jobbet är en stor katastrof för väldigt många människor. Man ska kunna koncentrera sig på att ta sig tillbaka till arbetsmarknaden, på att söka nytt jobb så snart som möjligt. Man ska inte också behöva bli fattig eller söka försörjningsstöd.Herr talman! Med det sagt vill jag ändå avsluta med att tacka för debatten. Det här är en mycket viktig fråga. Jag vet att både Katarina Brännström och Elisabeth Svantesson har ett genuint engagemang för de här frågorna. Jag välkomnar det, i fortsatta debatter här i kammaren men också i många viktiga debatter som måste föras i andra forum.